Fru talman! Lars Tobisson säger att man ägnar sig åt partajer och orgier ute i kommunerna. Det måste vara ganska intressant att höra för dem som står i vårdköerna, för dem som väntar på plats på dagis och för dem som behöver komma in på ålderdomshem. Jag tror inte att de upplever att de är i färd med något mer orgiastiskt partaj i varje fall. Däremot tycker jag att det här språkbruket avslöjar moderaterna. Det är er syn på den sociala välfärden som kommer fram i sådana här fraser. I de borgerliga partiernas försök att beskriva socialdemokratins ekonomiska politik som ett misslyckande ingår ju också att den bara har bestått av tur. Dessutom har vi hanterat turen så oskickligt att det har gått sämre för Sverige under de här åren än det har gått för länder omkring oss. Det hävdar bl.a. Gunnar Björk. Ser vi på Sveriges andel av världsmarknaden -— ett uttryck för industrins konkurrenskraft och slagkraft — finner vi att Sverige mellan 1976 och 1982 förlorade ungefär 1 96 av sina marknader. Mellan 1982 och 1988 har svenska företag vunnit över 3 96 i marknadsandelar. Det tyder på att vår industri har blivit effektivare än andra länders industrier. Detta kan man ha olika synpunkter på, men det går inte att hävda att det gått sämre för svensk industri. Vi har förbättrat vår relativa position under de här åren. Den försämrades mellan 1976 och 1982. Under den borgerliga regeringsperioden steg industriproduktionen i Västeuropa med 4 90. I Sverige sjönk den med 6 90. Den svenska utvecklingen var alltså mycket svagare än genomsnittet i Europa. Mellan 1982 och 1987 ökade industriproduktionen i Europa med 12 96. Det var mycket bra. Men industriproduktionen i Sverige ökade med 20 96. Vi hade en bättre utveckling, Gunnar Björk, än vad man hade genomsnittligt i den västeuropeiska industrin. Det finns någonting som heter ”eländesindex” och som man jobbar med i journalistik. Jag har t.o.m. träffat på professorer i ekonomi som använder det. Man lägger ihop arbetslöshet, inflation, bytesbalansunderskott och underskott i de offentliga finanserna. Då får man ett index, som kan ses som ett slags mått på hur pass problemfria eller problemfyllda länderna är i förhållande till varandra. Med detta sätt att mäta låg Sverige bäst till av alla västländer år 1976, när vi hade regeringsskifte. År 1982, när ni lämnade regeringsmakten, hade Sverige halkat ned från första till åttonde plats. Eländet hade växt. I fjol hade vi segat oss upp på andra plats. Det vara bara Japan som hade mindre elände än Sverige. Det var alltså en kraftig försämring mellan 1976 och 1982 och en nästan lika kraftig förbättring därefter. Nu kan man säga att det här inte är så alldeles seriöst; man lägger ihop många olika saker. Men det är nästan bara ni borgerliga politiker som fortsätter att hävda att det har gått sämre för Sverige än för omvärlden. Utomlands har man den precis motsatta uppfattningen — att Sverige är ett land av relativ lycka i en värld fylld av ganska mycket elände. Och de flesta oberoende bedömare i vårt land har samma uppfattning. Detta har också en viss bäring på den fråga som delvis har spelat huvudrollen i dag. De borgerliga partierna motsätter sig skattehöjningar och vill ha skattesänkningar. Frågan är: Varför kan ni i dag över huvud taget använda ordet skattesänkning? Vad ni än försöker komma undan när det gäller ansvaret för den politik som fördes under de borgerliga regeringsåren, så kan ni aldrig komma undan er budgetpolitik. Precis som ni gör nu gjorde ni 1976. Då kom ni med stora löften om skattesänkningar. Samtidigt hade ni ingen kontroll över utgifterna, vilket betydde att Sverige måste börja låna utomlands i stor skala. Budgetunderskottet exploderade. Det här slutar med den moderna svenska historiens största skattehöjning vid den urtima riksdag som ni beslutade om 1980. Det blev resultatet av alltihop: den största skattehöjning som någonsin har genomförts i Sverige vid ett enda tillfälle drev den borgerliga majoriteten igenom vid urtima riksdagen 1980. Det är först nu, när vi har sanerat statsfinanserna, som ni på nytt kan börja tala om att skatterna skall sänkas. Låt oss fortsätta ett tag till, så skall också det bli möjligt! Gunnar Björk, jag måste säga att som exempel på framgångsrik industripolitik vill jag inte sätta JAS-projektet i första rummet. Det finansieras helt med skattebetalarnas medel och är helt styrt och dirigerat av försvarets behov. Dessutom vet nog Gunnar Björk lika väl som jag att som industriell framgång och lönsam utveckling är det här projektet i dag en relativt diskutabel affär. Gunnar Björk vill också berömma sig av att centerpartiet i dag tjänstgör som borgerlighetens vänstergerilla. Låt mig då bara påminna om att högern — i alla länder — vill ha en reguljär armé, som marscherar i takt och enligt de traditionella värdena, med svenska flaggan främst. Vänstergerillan brukar de utplåna när de väl får makten — tänk på det, Gunnar Björk! Vi har diskuterat ekonomisk politik och den borgerliga splittringen i den frågan. Men det blir inte mindre allvarligt av att även på andra områden, framför allt där Gunnar Björk har hoverat här i talarstolen, är läget precis lika allvarligt. Riksdagen har i veckan beslutat om miljöpolitiken inför 90-talet. Det var en förfärlig oreda på borgerligt håll. Det fanns 159 reservationer till utskottets betänkande — bara 6 av dem var gemensamma borgerliga. Riksdagen har också beslutat om energipolitiken inför 90-talet. Där fanns det 196 reservationer — 196 olika meningar. Inte en enda punkt hade de borgerliga kunnat enas om! Detta gör att ni på för landets framtid oerhört grundläggande områden saknar någon politik. Jag vill säga en sak till Hans Petersson: Jag tycker vpk har ett allvarligt ideologiskt problem. Ni vill bekämpa kapitalismen genom att beskatta näringslivet till döds. Jag kan inte se att detta är en renhårig politik ens mot era egna medlemmar och väljare. Om ni vill avskaffa kapitalismen, måste ni göra det på det sätt som kommunisterna brukar göra, nämligen ta över och inte slå ihjäl näringslivet, för annars har ni ingenting kvar att finansiera era storståtliga reformlöften med. Hur ni skall ta er ur denna knipa och undvika att bli ett rent missnöjesparti är ert problem, men fundera allvarligt på det! Anne Wibble sade att jag berömmer mig för att vara den enda person som kan driva ekonomisk politik i det här landet. Jag tror jag kan säga att förutsättningen för den ekonomiska politik som har kunnat bedrivas är att det har varit ett enigt parti och en samlad kraft bakom den politik som har bedrivits. Hade det bara varit jag som hade stått för den politiken och hade jag ensam försökt åstadkomma detta, så hade resultatet blivit noll. Förutsättningen är att svensk arbetarrörelse och många andra människor har ställt upp för den här politiken, känt förtroende för den och arbetat för de mål jag har ställt upp. Fru talman! Jag har blivit tillönskad en glad sommar — det var mycket vänligt. Jag vill avsluta med att läsa upp den första strofen ur en av de vackraste sommarpsalmer som finns i den gamla psalmboken, nr 476, som lyder som följer: En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar, och solens ljus och vindens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden. Efter denna sommartid, fru talman, skall vi möta väljarna. Vi socialdemokrater gör det med stor tillförsikt och stor optimism, och i den andan hoppas jag att också borgerlighetens talesmän kan avnjuta vindens sus i viden.

Fru talman! Att efterträda finansministern i talarstolen har sina rent praktiska problem. Vi moderater är för variation och valfrihet, och det gäller även längden på landets politiker. Ämnet på föredragningslistan i dag är den ekonomiska politiken. Det är den som har stått i centrum för debatten under de senaste nästan fyra timmarna. Ändå är det väl för de flesta av oss i dag andra frågor som tränger sig på. Det handlar om rättsordningen, om affärerna, om dubbelmoralen. Det handlar om den fråga många ställer sig: Vart är vårt Sverige egentligen på väg? Den senaste veckan har varit en dramatisk vecka. Det ena avslöjandet har lagts ovanpå det andra, det ena erkännandet har kommit efter det andra. I förrgår fick den tredje justitieministern sedan 1982 lämna in sin avskedsansökan. När vidden av skandalen först blev klar för mig i fredags eftermiddag, sade jagatt jag personligen upplevde det som höll på att ske som plågsamt. Jag har sedan noterat att Ingvar Carlsson har försökt att ironisera över detta. Det vi såg var att vår rättsväsende skakas av en djup kris. Vi såg en justitieminister och andra höga befattningshavare som undvek att redovisa sanningen. Vi såg lagar och bestämmelser sättas åt sidan. Vi såg hur regeringsmakten sanktionerade och stödde en piratpolisverksamhet, som utvecklades till ren brottslighet. Detta var plågsamt för mig. Jag tror det var plågsamt för var och en som tar Sverige som en rättsstat på allvar. Men det kom att förvåna mig alltmer och mer för varje dag som gick att det tydligen inte var plågsamt alls för statsminister Ingvar Carlsson. Såväl före som efter justitieministerns avgång har han närmast bagatelliserat det inträffade. På statsministern har det låtit som om justitieministern gjort föga mer än att på sin höjd gå mot röd gubbe när hon hade bråttom. Och detta, har han menat, är inte så förfärligt mycket att föra oväsen om. Genom detta vidgas förtroendekrisen till en förtroendekris också för statsministern och för hans respekt för Sverige som ett rättssamhälle och en rättsstat. Det som hänt är den allvarligaste skandal som skakat vårt rättsväsende under årtionden. En justitieminister har — vid sidan av lag och ordning — drivit fram och sanktionerat en privatfinansierad polisverksamhet som urartat till det som nu är föremål för polisens och åklagarnas utredning. Statsministerns oförmåga att inse vidden av det som hänt gör det nödvändigt — nödvändigt för värnet av vårt rättssamhälle — att ge rättsfrågorna en central plats i dagens debatt. Grunden för den grundlag som är garanten för vår fria demokrati är regeringsformens första kapitels första paragraf. I den slås fast: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Lagen gäller oss alla. Den gäller för varje enskild individ och för varje enskilt företag i vårt land. Den gäller för riksdagen, och den gäller för regeringen — och den gäller för var och en av regeringens ledamöter. Lagen gäller alla. Ingen står över lagen. Från socialdemokratisk sida har man under de senaste dagarna talat om att mordet på Olof Palme gör det nödvändigt att använda s.k. okonventionella metoder. Alla vet förvisso att man inte jagar mördare eller terrorister med lapplisor. Alla vet att vi i Sverige därför har ett polisväsende och ett rättsväsende som i vissa situationer har möjlighet att ta till t.o.m. sådana för vårt fria samhälle i grunden främmande metoder som avlyssning av enskilda människors telefoner. Alla vet att en del av vårt polisväsende därför arbetar under stor sekretess. Man har t.o.m. möjlighet att föra register över enskilda människor. För mig är det oerhört väsentligt att allt detta sker inom de mycket strikta gränser som landets lag fastställer. När jag nu hör ropen i debatten på s.k. okonventionella metoder, tycker jag mig också höra rop på metoder som ligger bortom de gränser som landets lag faktiskt sätter. Ändamålet helgar medlen — detta sägs dock sällan rakt ut. Men visst är det denna tanke som ligger i botten när det gäller åtskilligt av det som har sagts till försvar av den omdömeslöshet och de direkta överträdelser som Anna-Greta Leijon som justitieminister gjorde sig skyldig till! I ett rättssamhälle får ändamålet aldrig helga medlen. I slutet av april redovisade den s.k. Edenmankommissionen resultatet av sin och juristkommissionens granskning av omständigheterna kring mordet på statsminister Olof Palme och det arbete i spaningarna efter mördaren, eller mördarna, som sedan dess har bedrivits. Kommissionen var enig. Den slog med stor kraft fast att lagar, förordningar och bestämmelser måste följas. För det första är det en förutsättning för att man skall kunna nå framgång i arbetet med att hitta mördaren, eller mördarna. För det andra är det också en förutsättning för att rättssamhället skall kunna bevaras. Kommissionen skrev bl.a. så här: ”Även i andra uppmärksammade brottsutredningar kan befattningshavare inom rättsväsendet känna sig utsatta för starkt tryck från bl.a. allmänheten och massmedia att lösa fallet. Det är då viktigt att de har kurage att rätt tillämpa de regler som uppställts till skydd för den enskilde även om detta skulle vara till nackdel för utredningen om brottet.” Detta sades i april — och undertecknades även av Ivar Nordberg, socialdemokraternas gruppledare, som nu finns här i kammaren — och det borde gälla för socialdemokraterna också nu i juni. Den som tillåter att ändamålet helgar medlen, som ropar efter okonventionella metoder och som uttrycker sig på ett sådant sätt att man skulle kunna tro att vissa brott faktiskt inte borde bekämpas, äventyrar de facto grunderna för rättsordningen och därmed faktiskt också grunderna för vår demokrati. I dag är det kanske någon invandrargrupp som med s.k. okonventionella metoder skall avlyssnas enligt principen om att ändamålet helgar medlen. I morgon är det kanske en annan grupp som med s.k. okonventionella metoder skall utsättas för någonting annat. En vacker dag gäller det kanske oss alla, om den här sortens resonemang tillåts. Vi har sett exempel på det förr ute i världen. Ett samhälle som tolererar att vissa står över lagens begränsningar riskerar snabbt att bli ett samhälle där alla förlorar lagens skydd. Det är nödvändigt att vi diskuterar om rättsväsendets resurser är tillräckliga och om polis, åklagare och domare verkligen har de resurser som krävs för att de skall kunna klara sina svåra uppgifter. Vi moderater har som bekant år efter år sagt i denna kammare att man inte har tillräckliga resurser för att klara av det som man skall klara av. Vi har sagt att socialdemokraternas politik harlett till den poliskris som i många delar av vårt land håller på att bli en rättskris och en direkt trygghetskris för de människor som drabbas av de allt fler brotten. Men när de som i denna kammare motsätter sig tillräckliga resurser till polisen tycker att det är O.K. med privatfinansierade piratoperationeri, ellert.o.m. bortom, lagens utmarker, handlar det om en upplösning icke bara av rättsmedvetandet utan faktiskt också av den politiska moralen. Grundlagsexperten Erik Holmberg — om jag inte missminner mig var han huvudsekreterare i grundlagberedningen — sade i TV häromkvällen att han tyckte sig se en allmän upplösning av rättsmedvetandet inom ledande kretsar. Det finns all anledning att ta de orden på stort allvar. Vi i Sveriges riksdag måste också vara beredda att diskutera om rättsväsendets befogenheter är tillräckliga för att klara terrorism, mord eller andra allvarliga brott. Även om jag i denna kammare genom åren har hört långt fler röster från sådana som velat begränsa möjligheterna till telefonavlyssning än från sådana som har velat ge ökade möjligheter till hemlig avlyssning av individer, är det gränserna för denna typ av verksamhet som skall fastställas i lag här i Sveriges riksdag och inte på något annat ställe. Att gå vid sidan av domstol, av polisen och av lagen och att åstadkomma egna, mer eller mindre omfattande organisationer för dold avlyssning av svenska medborgare eller andra människor i vårt land är att direkt utmana Sverige som rättssamhälle. I går lyssnade jag på LO-chefen Stig Malm i radion. Han lät meddela att han anade en konspiration från polisen. Han sade att det nog var ett tips från det hållet som ledde till att tullen i Helsingborg kom på rätt spår den ödesmättade natten för en vecka sedan. Jag har inte den blekaste aning om hur det faktiskt är med den saken. Men ett vet jag mycket säkert: Det är polisens uppgift att uppdaga och att förhindra brott. Ett allvarligt brott — olaglig avlyssning — förbereddes genom ett annat allvarligt brott, nämligen smuggling. Den som attackerar dem som ingriper mot brott får finna sig i att bli misstänkt för att vilja tolerera just brottslighet. När LO-chefen kunde uttrycka sig på det sätt som han gjorde i radion i går befinner sig tilltron till rättssamhället i kris. Även LO-chefen är en av de tre i den socialdemokratiska valledningen. Nu har Anna-Greta Leijon avgått som justitieminister. När hon tillträdde sade hon att hennes brist på juridisk kunskap inte var något problem, eftersom hon hade så många bra medarbetare i sitt departement att lyssna till. Men i en alldeles avgörande del av handläggningen av den kanske allra viktigaste frågan på hennes bord — frågan om jakten på Olof Palmes mördare —- lyssnade hon mera på äventyrare i socialdemokratins och lagens utmarker än t.o.m. på sin egen statssekreterare. Därmed var den plågsamma vägen mot katastrofen utstakad. Anna-Greta Leijon har nu efterträtts som den främsta politiska företrädaren för det svenska rättsväsendet av Thage G Peterson. Han har, såvitt jag förstår, tillsatts enligt principen man tager vad man haver. Men detta är inte acceptabelt. En regering med anspråk på att kunna leda landet kan inte hantera rättsfrågorna som vore de en vänsterhandsuppgift eller låta dem ligga i träda ens en vecka och ännu mindre en månad eller en sommar. Sverige behöver en justitieminister med kunnighet, kraft och kompetens. Det hade Sverige under de borgerliga åren, men det har Sverige saknat under de senaste åren. Den valdebatt vi nu går in i skall ge medborgarna besked om vad vi vill göra för att göra Sverige bättre i framtiden. Valet handlar om framtiden, och vi skall ge besked om framtidens frågor. Men till dessa hör utan tvivel värnet av rättsstaten och rättssamhället — det står allt klarare efter dessa dagar. För oss handlar det om tre grundläggande principer. För det första: Den offentliga makten utövas under lagarna. Det gäller självfallet alla oss i denna kammare. Det gäller självfallet landets regering. Det gäller varje befattningshavare inom t.ex. polismyndigheten. För det andra: Ingen står över lagens begränsningar. Vi får aldrig ge utrymme för något slags Rambor-filosofi, där ändamålet helgar medlen eller där s.k. okonventionella metoder glorifieras. För det tredje: Ingen står bortom lagens skydd. Om det är en kronobergare eller en kurd gör i det här sammanhanget ingen som helst skillnad. Förlorar den ene sitt skydd, förlorar den andre i det långa loppet också sitt.

Fru talman! Höstens val blir en förtroendeomröstning, inte bara vad gäller medborgarnas förtroende för politiker, utan också vad gäller den politik som skall föras; om det skall vara en politik med förtroende för medborgarna eller inte. Vi har lagt fram vår politik för väljarnas granskning. Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern har på flera områden litet skilda förslag — vi förblir tre olika partier. Men samtidigt har vi under detta riksdagsår, både i konkreta förslag och i handläggning av politiska kriser, visat vår förmåga till ett samfällt agerande och att lägga fram klara och konkreta förslag för att göra det bättre för Sverige och för oss svenskar på olika områden. Det finns en stark vilja till samarbete, en ömsesidig respekt och en grundläggande värderingsgemenskap när det gäller vad vi vill göra av Sverige. Vi ber om väljarnas förtroende för en politik där man känner förtroende för väljarna. Det handlar om att skapa klara spelregler. Man skall veta vad som gäller, men man skall också veta att det finns ett så stort utrymme för eget beslutsfattande som det över huvud taget är möjligt. Man skall ha rätten att spara för tryggheten på äldre dagar, utan att drabbas av plötsliga engångsskatter. Man skall ha rätten att kunna gå i pension eller att fortsätta arbeta om man vill det. Man skall ha rätten att själv kunna välja sin vård och att kunna välja mellan att bo hemma, på servicehus eller t.o.m. på ålderdomshem. Det handlar om rätten att kunna välja efter eget huvud, utan vare sig förbud eller pekpinnar, i alla de viktiga vardagsbeslut som betyder så mycket för vår individuella och personliga välfärd. Det handlar om att kunna välja sina radiooch TV-program utan ett monopol, att kunna välja sina barns skola, utan att behöva betala två gånger, att kunna välja sin läkare, sin tandläkare eller sin sjukgymnast. Detta är kort sagt en politik där vi känner förtroende för människor som vill välja själva, och vi vill också ge dem denna möjlighet. Vi vill också vända på en utveckling som har inneburit att alltmer av makt och ägande koncentreras. I morgon skall denna riksdag ta ställning till förslaget om inrättande av en femte AP-fond. Det är ett förslag som är ett utslag av exakt samma socialistiska ambitioner som ledde till den uppbyggnad av löntagarfondssystemet som fortfarande pågår. Med nya medel skall det statliga ägandet av små och medelstora företag i detta land utökas. Det är ett hot mot sysselsättning, mot tillväxt och mot företagande. Vi måste se till att det beslutet inte fattas. I den mån det fattas blir vi garanterna för att det ändras. Socialdemokraterna har i den frågan visat att de står fast vid de socialistiska tankar om fondsamhället som har dominerat under de senaste åren. Respekt och förtroende är ledorden när det gäller de två viktiga frihetsfrågor som vi kommer att ta ställning till i höst, i diskussioner om familjepolitiken och om skattepolitiken. Familjepolitiken, som kan bli föremål för en av de allra viktigaste reformerna under de kommande åren, genom det gemensamma borgerliga förslaget, handlar just om förtroendet för de enskilda människorna och familjernas förmåga att välja själva. Med vårdnadsbidraget, med avdragsrätten för barntillsynskostnader och med den förändrade och positiva inställningen till nya alternativ och idéer tas de avgörande stegen i riktning mot att det inte är vi politiker som skall bestämma hur människorna skall ha det, utan att det är vi politiker som skall skapa förutsättningar för att människor skall få bestämma själva. Vi vet att många människor djupt inne i socialdemokratins egna led hyser stora förhoppningar om att en borgerlig valseger skall innebära en annan familjepolitik — en familjepolitik som ger dem möjligheten att forma sitt liv på det sätt som de själva väljer. Det är samma sak med skattefrågan. Vi moderater har givit klart besked om vår skattepolitik. Det handlar om att ge ökat ekonomiskt utrymme för individer och familjer, för deras oberoende och deras självständiga beslutsfattande. Det handlar också om att ge bättre möjligheter för vårt Sverige att utvecklas. Skattetrycket i Sverige måste sänkas. Vi moderater har föreslagit att marginalskatterna redan 1989 skall sänkas med 4-5 procentenheter. Det är första steget i en stor skattereform som sätter ett tak vid 50 96 och som leder till att de allra flesta får en marginalskatt på 35-40 96. Vi kan visa, som har framgått under de senaste timmarna, oerhört starka argument för denna politik. Det sveper en våg av skattesänkningar över hela världen. Om Sverige då fortsätter att höja sina skatter bromsas landets möjligheter att utveckla eller att t.o.m. bevara sin välfärd i framtiden. Vi kan visa hur höjda skatter leder till att Sverige halkar efter alltmer i den internationella konkurrensen. Vi kan visa på det som alla i grunden vet är en självklarhet, nämligen att sänkta skatter stimulerar arbete, sparande och företagande. Allt detta är viktiga skäl för att sänka skatten, men viktigast förblir det jag nämnde först, nämligen friheten och oberoendet för de enskilda. Vi vill öka vanliga människors och vanliga familjers möjligheter att själva forma sitt liv. Därför har vi lagt fram våra förslag. Socialdemokraterna har inte lagt fram några som helst konkreta förslag vad gäller skatten för de kommande åren. De diskuterar några olika alternativ utan att ge konkreta besked. Samtidigt bedrivs i slutna rum — utan att klara besked ges före valet — utredningar som kan komma att leda till att människors ekonomi och framtid plötsligt och dramatiskt bara kastas över ända. Vilket besked vill socialdemokratin ge till alla dem som har ränteutgifter för sina hem och för sina fritidshus? Vad får de för besked när det gäller om avdragsrätten skall vara kvar eller ej? Inget alls! Vad har alla de som bor i bostadsrätter, och har investerat i dessa för sin framtid, fått för besked om eventuella förändringar av principerna för beskattning av deras hem? Inget alls! Vi befinner oss nu återigen i samma situation som så många gånger förr. Väljarna får inga besked från socialdemokraterna. Samtidigt anar väljarna att det plötsligt efter valet — om socialdemokraterna kan vinna — kan komma dramatiskt förändrade spelregler, som de facto slår sönder deras familjeekonomi, deras hushållsekonomi och därigenom kanske t.o.m. deras framtid. Så får det inte gå till. Respekten för väljarna kräver fasta spelregler. De skall veta vad som gäller, och det skall vi ge besked om före valet. Fru talman! Socialdemokratin brukar säga att den har givit Sverige stabiliteten och tryggheten åter. Jag tror emellertid att allt fler under denna vår har känt ihåligheten i det budskapet. Rättskriserna har avlöst varandra. Dubbelmoralen har blivit alltmer påtaglig. Den har blivit intimt förknippad med socialdemokratins politik. Socialdemokratin verkar säga ett och göra ett annat. Det handlar också om sådant som är viktigare än detta. Det handlar t.ex. om sprickorna i välfärden. Vi får inte låta vårddebatten dö bara för att den inte förekommer på tidningarnas förstasidor längre. Det handlar om de försummade möjligheterna som ligger i en politik som begränsar framväxten av de nya alternativen och variationen i barnomsorg, i vård och i omsorg om de äldre. Det handlar också om idélöshet hos en socialdemokrati som nästan alltid bara blickar bakåt, men som oerhört sällan säger något om framtiden. Vi vet att socialismen som framtidsidé befinner sig i en snabb och global avvecklingsfas. Hos oss i Sverige lever den fortfarande kvar i socialdemokratins stora maskiner och i dess maktambitioner. Det handlar vidare om vår ekonomi. Det är viktigt att vi inte kommer på efterkälken i en period av snabb internationell utveckling. Det handlar om att vi skall få en offentlig sektor som fungerar. Det handlar om att vi skall få ett försvar som förmår att värna om våra gränser och inger respekt för Sveriges territoriella integritet. Vi har angett vägarna för framtiden på alla dessa områden. Vi skall lösa problemen och ta till vara möjligheterna. Vi säger inte att vi har patent på all klokskap i den politiska debatten. Vi lyssnar ofta och gärna. Vi engagerar oss i en dialog, framför allt med de andra borgerliga partierna, om vilken politik som är bäst lämpad för att skapa bättre villkor för Sverige. Vi är dock fast övertygade om att Sverige måste bryta upp från en socialdemokratisk politik, som under den senaste tiden mest har gett oss affärer, dubbelmoral och dimbankar: Samtidigt har den varit fullt upptagen med att stoppa, hejda och förbjuda alternativ och allt det nya som håller på att växa fram. Vi begär inte förtroende för makten att styra, ställa och ordna för varje detalj i människors och familjers liv. Vi begär tvärtom förtroende för en politik som litar på människors sunda förnuft och på deras goda omdöme. Det är en politik som strävar efter att återupprätta rättsstaten — den rättsstat som är den svenska frihetens yttersta förutsättning.

Fru talman! De år som gått sedan det förra valet har varit ovanligt händelserika. En händelse överskuggar för oss svenskar alla andra: mordet på Sveriges statsminister. Saknaden efter Olof Palme känns av naturliga skäl särskilt stark för hans familj och för hans partivänner. Men det brutala mordet har efterlämnat djupa spår i hela nationen. Skotten på Sveavägen riktades mot en enskild person, men också mot den svenska demokratin och mot det öppna samhället. Det är ett styrkebevis för den sammanhållning och den värdegemenskap som finns i Sverige att demokratin och öppenheten bestått detta prov. Ingenting har skakat oss som enskilda och som nation på samma sätt som detta mord. Ingen annan händelse låter sig jämföras med den. Men de gångna åren har rymt andra händelser, tragiska och glädjande, hotfulla och hoppingivande, utmanande och uppmuntrande. Jag tänker på kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som ödelagt en hel stad och fått konsekvenser ända uppe i norra Sverige, på de första dödsfallen i aids i Sverige, på avtalet mellan Sverige och Sovjet om gränsdragningen i Östersjön och avtalet mellan stormakterna om borttagande av medeldistansrobotar i Centraleuropa. Detta är bara några exempel. Den internationella ekonomin har utvecklats överraskande positivt. Vem i denna kammare hade, när vi återsamlades efter valet 1985, kunnat ana att oljepriserna skulle halveras och att dollarn skulle sjunka till under 6 kr. och bidra till en nedskrivning av den svenska kronan med kanske uppåt 10 90. Denna internationella utveckling har gynnat svensk ekonomi och bidragit till att budgetunderskottet nästan försvunnit. Jag vill inte heller förneka att regeringen har haft någon del i den positiva ekonomiska utvecklingen. Men när det gäller den mer strukturella ekonomiska utvecklingen har ytterligare några små steg tagits på vägen mot det socialistiska samhället. Socialavgifter har införts på individuella vinstandelar i företag i syfte att stoppa andel-i-vinst-system. Löntagarfondssystemet har byggts på med en femte AP-fond. Beslutet om dens.k. pensionsskatten visade att socialdemokraterna är beredda att när det passar kringgå grundlagens retroaktivitetsförbud. Och socialdepartementets tolkning av gällande statsbidragsregler inom barnomsorgen har definitivt satt stopp för enskilda förskollärare som vill driva dagis i egen regi. Men det finns, fru talman, också beslut under den gångna mandatperioden som inte minst vi i folkpartiet har särskild anledning att vara nöjda med. Den socialdemokratiska regeringen har på vissa områden visat lyhördhet, om av övertygelse eller av taktiska skäl låter jag vara osagt. Det finns flera exempel på detta. Man har stoppat de planer på att exploatera Edängeforsen som man hade. Man har äntligen givit upp sitt långa kompakta motstånd mot miljöavgifter. Man hoppade snabbt på vagnen för att sätta stopp för läroboksskandalen. Man har accepterat ålderdomshemmen efter att under en tid ha drivit på nedläggningen. Man har efter år av segslitet motstånd lagt ner kampen mot de två enskilda Göteborgsgymnasierna, Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium. Man har efter exempellös tröghet accepterat höjd alkoholoch tobaksskatt. Ibland har man också gjort uttalanden som antytt att ett nytänkande skulle kunna vara på väg, men uttalandena har inte följts av handling. Exempel på det är när Kjell-Olof Feldt säger att det är viktigt att sänka marginalskatterna, eller när Ingvar Carlsson säger att han t.o.m. vill sänka det totala skattetrycket. Om detta är mer än ord vet ännu ingen. Alla dessa ståndpunkter skulle socialdemokraterna inte ha intagit, och dessa uttalanden skulle de inte ha gjort, om de hade varit ensamma i svensk politik. Deras agerande är frukten av en intensiv opinionsbildning, inte minst från folkpartiets sida, och av en viss vindkänslighet hos socialdemokratin. Detta är självfallet positivt från våra och från medborgarnas utgångspunkter. Vad det visar är att vi kan påverka den politiska utvecklingen också i oppositionsställning. Tack vare oppositionen tar regeringen ibland små steg även i rätt riktning. Men, fru talman, det är en defensiv politik socialdemokraterna för på de här områdena. När deras egna idéer får styra handlar förslagen om nya fonder, nya skatter och nya regleringar. Om socialdemokraterna skulle få starkare stöd får också sådana idéer ökat inflytande. För alla de väljare som vill sätta stopp för dessa idéer, som inte vill fortsätta socialiseringsmarschen och som inte nöjer sig med en sådan här defensiv politik utan som vill ha en offensiv politik som sätter Sverige på en ny kurs, finns det bättre alternativ. Fru talman! Folkpartiet erbjuder ett alternativ som innebär ökad satsning på en resursskapande politik, som bättre än i dag tar till vara den skapande kraften hos enskilda människor. Människor har förvisso olika drivkrafter. Många drivs av idealitet, men det är alldeles uppenbart att också möjligheten att tjäna litet pengar är viktig för många. Om det känns som om den vägen är stängd genom att avkastningen på varje extrainsats eller varje framgång går nästan helt till skatt, är det många som avstår från de extra ansträngningar som vi så väl skulle behöva. Därför måste vi sänka marginalskatterna. Vi har helt enkelt inte råd att låta bli. Vi vill ha en skattereform som sänker marginalskatten till 40 90 för den stora majoriteten och taket till 50 20. Minst hälften av en inkomstökning eller extrainkomst skall alla få behålla! Det får inte vara så att det bara är Lotto och V 65 som lönar sig — det måste löna sig att arbeta också! Vi vill från folkpartiets sida stoppa marschen mot mer socialism. Vi vill skrota löntagarfonder av alla slag och i stället uppmuntra individuella andel-i-vinstsystem. Vi vill förstärka grundlagsskyddet mot retroaktiv skattelagstiftning. Och vi vill upphäva det som i praktien ofta är ett näringsförbud för kvinnor som vill starta eget inom vård, omsorg och utbildning. Vi vill rusta upp inte bara läroboksstandarden utan hela den svenska skolan. Vi vill ha mindre klasser och mer kunskaper. Vi vill sänka åldern för skolstart till sex år och återge lärarna deras folkbildarroll. Nu skall vi lägga grunden för en skola för 2000-talet. Fru talman! Folkpartiet erbjuder ett alternativ som innebär att människor får göra också de verkligt viktiga valen själva, som innebär välfärd med valfrihet. Vi vill erbjuda människor valfrihet på ålderdomen. Den som vill bo kvar hemma skall kunna göra det, den som vill bo på ålderdomshem eller i servicehus skall ha den möjligheten. Och, framför allt, den som lever på institution skall ha den självklara rätten att bo i ett eget rum. Fortfarande är det tiotusentals människor som inte har den rätten. Vi vill öppna möjligheter för fler ungdomar att själva få välja vilken skola de vill gå i, inte bara i Göteborg. Med hjälp av en skolpeng som följer eleven kan eleven tillsammans med sina föräldrar besluta vilken skola, offentlig eller enskild, som passar bäst. På samma sätt vill vi skapa möjligheter för småbarnsföräldrar att välja den barnomsorg de själva önskar. Med hjälp av vårdnadsbidrag och utbyggd barnomsorg vill vi göra valfriheten reell för Sveriges barnfamiljer. Fru talman! Folkpartiet erbjuder ett alternativ som innebär ökad solidaritet med det glömda Sverige och med kommande generationer. Alkoholmissbruket är vårt lands största sociala problem. Det kostar ofantligt i mänskligt lidande och förnedring men också i skadegörelse, brottslighet och vårdkostnader. Skall vi kunna minska missbruket måste vi minska konsumtionen. Därför skall alkohol vara dyr och omgärdad med restriktioner, inte för att krångla till det i onödan utan av solidaritet med dem som drabbas av alkoholens vådor. Vi vill använda prisinstrumentet mer aktivt och förbättra informationen i en intensifierad kamp mot drogmissbruket. Vi är från folkpartiets sida fast beslutna att slå vakt om våra orörda älvar. Medan Birgitta Dahl lovar att bygga ut Råneälven bara socialdemokraterna får egen majoritet och Stig Malm förespråkar lokal folkomröstning om utbyggnad av Kalixälven lovar vi att kämpa för att de orörda älvarna skall få förbli orörda. Och vi skall se till att inte miljöavgifterna nu fastnar i utredningskvarnen. Vi måste sätta pris på miljön för att skynda på den tekniska utvecklingen och minska utsläppen. Fru talman! Det finns ett alternativ som innebär en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi tycker från folkpartiets sida att det är viktigt att föra en aktiv konjunkturpolitik. Det innebär en expansiv politik för att klara sysselsättningen när det kärvar i ekonomin. Politiskt sett är det den enkla delen av konjunkturpolitiken. Det politiskt svåra är att föreslå åtstramning när ekonomin är överhettad — som nu. Regeringens kompletteringsproposition var i det avseendet en besvikelse. Sida upp och sida ner talar man om behovet av åtstramning —- men sedan kommer inga förslag. Kompletteringspropositionen som skulle vara regeringens stolta facit över sex år av den tredje vägens ekonomiska politik blev i stället en manifestation i kraftlöshet och bristande mod. I ett läge där konsumtionen för tredje året i följd ökar snabbare än produktionen är det nödvändigt att minska ökningstakten för den privata köpkraften, och det bör inte ske genom snabbare prisstegringar. Visserligen är det kanske inte opportunt att tre månader före ett val gå ut och säga det till väljarna. Men om det krävs för att ekonomin inte skall gå över styr och sysselsättning och välfärd äventyras, så är det ändå en skyldighet för varje ansvarskännande parti att göra det. Men, fru talman, en ansvarsfull ekonomisk politik kräver mer än så. Den kräver att reformer kan betalas. Hur angelägna förbättringar vi än vill genomföra så kvarstår det faktum att de måste finansieras. På sikt ger oss tillväxten resurser att förverkliga många av våra mål, både politiskt och privat. Men det vi vill göra nu, det som inte kan vänta, kräver att vi vågar prioritera. Vi måste våga tala om att vissa saker är så viktiga att vi får vänta med eller avstå från andra. Socialdemokraterna har numera sagt att skattetrycket skall sänkas. Då borde de rimligen finansiera nya utgifter med nedskärningar på andra områden eller vänta till dess tillväxten medger att de genomförs. Men det klarar de inte. Och så höjer de skattetrycket i stället. Statsministern har sagt i en debatt liknande denna att målet för socialdemokratin är att sänka skattetrycket till 51,5 90. Det är ett mål med berömvärd precision, vill jag gärna säga. Jag kan förstå att det kan vara svårt att ange vilket år det målet skall nås. Men frågan är vilket år socialdemokraterna, om de får fortsätta att bestämma, skall sluta höja skattetrycket. Snart skall socialdemokraterna presentera sitt förslag till utbyggd föräldraförsäkring. Jag skall inte pressa statsministern på några detaljer utan väntar tålmodigt tills förslaget kommer om några dagar. Men får jag fråga Ingvar Carlsson: Kan statsministern lova att förslaget inte innebär att den utbyggda föräldraförsäkringen skall finansieras med en ytterligare höjning av skatterna? Fru talman! För partier i opposition kan det vara frestande att strunta i det hämmande sambandet mellan utgifter och inkomster. Vi har i folkpartiet värjt oss mot den frestelsen. Vi har krävt av oss själva att vår politik skall duga bortom paroller och valaffischer, att den skall gå att genomföra i regeringsställning. Vår filosofi är den här: Väljarna är bäst betjänta av klara och ärliga besked. Får de veta hur en reform skall finansieras, kan de också ta ställning till om de tycker att den är värd priset. Ofta är det också vår uppgift som politiker att övertyga dem både om att reformerna är rättfärdiga och om att finansieringen är rimlig. Och ofta handlar det om att mer vädja till människors förnuft och solidaritet än till deras egoism. På punkt efter punkt presenterar vi ett offensivt alternativ till den defensiva socialdemokratiska politiken. Det är ett socialliberalt alternativ som bygger på skapande, valfrihet och solidaritet. Det står i skarp kontrast till regeringens politik, som hämmar skapande, motarbetar valfrihet och har lättare att solidarisera sig med stora, välorganiserade grupper än med de allra svagaste, med dem som lever i det glömda Sverige. Fru talman! Vi som tillhör oppositionen i riksdagen har två centrala uppgifter. Den ena är att tillhandahålla alternativ till regeringspolitiken. Jag har just i grova drag skissat folkpartiets socialliberala alternativ. Den andra uppgiften är att granska regeringens göranden och låtanden. Den uppgiften har fått en alldeles särskild aktualitet under den gångna veckan. Alla regeringar och statsråd, socialdemokratiska som borgerliga, kan förvisso göra misstag. En del är mindre betydelsefulla och lätta att överse med. Andra är allvarligare och måste leda till konsekvenser av ett eller annat slag, i vissa fall till att statsrådet lämnar sin post. Med justitieminister Wickboms avgång skapades en praxis som är hälsosam för en rättsstat. Den diskussion om den s.k. Ebbe Carlsson-affären som har ägt rum mellan regering och opposition under den senaste veckan visar på en djup klyfta i synen på rättssamhället. Det oroande är att de skilda bedömningarna grundar sig på samma fakta. Ingvar Carlsson och Anna-Greta Leijon har byggt upp tre fronter i sitt försvar för vad hon har gjort. Den första är att Anna-Greta Leijon själv varit utsatt för hot från terrorister och att hon varit starkt engagerad i kampen mot våld och terrorism och i jakten på Olof Palmes mördare. Allt detta skulle vara en ursäkt för att hon handlat på ett, som det heter, okonventionellt sätt. Detta är naturligtvis bara en dålig undanflykt, ett genomskinligt indignationsnummer av landets statsminister i syfte att avleda uppmärksamheten från vad saken gäller. Saker och ting kallas inte längre vid sina rätta namn. Olagligheter blir okonventionella metoder. Det är självklart att varje justitieminister i Sverige måste vara engagerad i motståndet mot våld och terrorism och angelägen att finna Olof Palmes mördare. Jag utgår ifrån att Sten Wickbom inte var och att Thage Peterson inte är mindre engagerad än Anna-Greta Leijon i dessa frågor, även om ingen av dem mig veterligt har varit utsatt för allvarliga terrorhot. Jag utgår också ifrån att engagemanget inte bara gäller justitieministrarna i den socialdemokratiska regeringen utan alla statsråd, inkl. statsministern själv. Och jag kan försäkra Ingvar Carlsson att det engagemanget inte är mindre i de borgerliga partierna. Varje antydan om motsatsen är en ren oförskämdhet. Men Anna-Greta Leijons engagemang i de här frågorna är ingen ursäkt för de fel hon har begått. I synnerhet en justitieminister som är hårt engagerad i kampen mot våld och terrorism måste själv hålla sig till lagarna. Annars underminerar hon grunden för sin egen kamp. Den andra fronten i Anna-Greta Leijons försvar utnyttjade hon flitigt i en intervju i Magasinet i TV i förrgår kväll. I stället för att svara på frågor gled hon undan med hänvisning till att allt inte kunde sägas. Hon ville med det antyda att det fanns goda skäl för hennes handlande som hon var förhindrad att redovisa. Ebbe Carlsson hade, menade hon, intressanta teorier och informationer. Det är inte i dag möjligt att värdera dessa teorier och informationer. Däremot vet vi att en av förundersökningsledarna, efter att under sex å sju timmar ha lyssnat på Ebbe Carlssons utläggningar, kunde konstatera att det inte hade framkommit någonting som var nytt för brottsutredningen. Då måste man fråga sig: Hur kunde Anna-Greta Leijon, och kanske också rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson, bli så intresserade av Ebbe Carlssons teorier som de uppenbarligen blev? Min gissning är att det berodde på att de — av naturliga skäl — inte var insatta i allt det material som finns i förundersökningen. Men oavsett det gäller, låt mig än en gång understryka det, att ändamålet inte helgar vilka medel som helst. I stället för att hjälpa till i spaningsarbetet har det nya sjabblet blivit till nytt grus i maskineriet. Den tredje frontlinjen i statsministerns och Anna-Greta Leijons försvar har varit att försöka bagatellisera hennes misstag. Hon har bara gjort ett litet misstag, ett litet formellt fel, har man sagt. Det är oppositionen som har varit småaktig och inte kunnat förlåta henne det. I Magasinetintervjun fick Leijon frågan vilket det lilla misstaget egentligen var. Hon svarade då att det fanns en olycklig formulering i brevet, men ville inte precisera vilken formulering hon syftade på. Däremot sade hon att ”om formuleringen hade varit en annan så hade situationen varit helt annorlunda när det gällde bedömningen av den formella statusen på brevet”. Jag måste fråga statsministern: Delar Ingvar Carlsson Anna-Greta Leijons uppfattning att hennes enda misstag var en viss formulering i rekommendationsbrevet? Och vilken var i så fall den olyckliga formuleringen? Fru talman! Enligt min bestämda uppfattning har Anna-Greta Leijon gjort en serie mycket allvarliga fel. Hon har — som framgår av rekommendationsbrevet — uppdragit åt sin vän Ebbe Carlsson att för hennes räkning samla in fakta i samband med mordet på Olof Palme. Hon har vidare bemyndigat honom att i kontakter med utländska myndigheter besvara alla frågor om mordspaningen. Här är det inte fråga om någon olycklig formulering. Det vi kritiserar är brevets syfte och innehållet i sak. Anna-Greta Leijon har till en enskild person i praktiken givit polismans befogenheter. Ett sådant uppdrag kan landets justitieminister inte ge på egen hand. Det kräver regeringsbeslut — om nu det räcker. Jag är tveksam om ens regeringen har möjlighet att besluta om ett sådant uppdrag. Om justitieministern hade berett ärendet på vanligt sätt, hade lagkunniga inom departementet, t.ex. hennes statssekreterare, kunnat upplysa henne om detta. Det är en allvarlig underlåtenhet att inte inför ett så viktigt beslut samråda med någon enda person. De lagkunniga hade också kunnat erinra henne om att det inte är hon som är förundersökningsledare utan åklagaren och om att både juristkommissionen och Edenmankommissionen starkt har understrukit detta. Hade ärendet beretts på ett korrekt sätt, så hade de lagkunniga dessutom kunnat upplysa henne om skyldigheten att diarieföra utgående handlingar. Att Anna-Greta Leijon har underlåtit att göra det är svårt att tolka på annat sätt än att hon velat dölja vad hon höll på med. Den tolkningen understöds dessutom av hennes mycket remarkabla uppträdande då riksåklagaren och förundersökningsledaren den 11 maj på förekommen anledning tillfrågade henne om Ebbe Carlssons status. Hon uppgav då att han endast uppträder som privatperson. Det skedde alltså en vecka efter det att rekommendationsbrevet utfärdats. Detta måste uppfattas som en misstroendeförklaring av justitieministern mot myndighetspersoner på verk som är underställda henne. Om det hade funnits någon grund för ett sådant misstroende, borde hon i stället för att gå bakom ryggen på dem ha utnyttjat regeringens utnämningsmakt och bytt ut de ansvariga cheferna. Jag måste fråga Ingvar Carlsson: Vidhåller statsministern att det Anna Greta Leijon har gjort är ett bagatellartat misstag? Vidhåller statsministern att den kritik som framförts bara är ett uttryck för ”småaktighet”? Fru talman! Jag vill, som Carl Bildt också gjort, påminna om vad som sägs i regeringsformens första paragraf: ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Det gäller också när den utövas av socialdemokratiska statsråd. Ingvar Carlsson har påstått att vi från oppositionshåll driver den här frågan av valtaktiska skäl. Inget kunde vara felaktigare. Vi har inte bett om den här affären. Vi har inte initierat den. Vi i folkpartiet vill att valdebatten skall handla om sakfrågor. Men vi skulle svika vår uppgift som oppositionspartier och som rättsstatens försvarare om vi inte påtalade de övertramp som faktiskt har skett. Det kan naturligtvis finnas en och annan som tycker att den här granskningen av Anna-Greta Leijons handlande och Ingvar Carlssons syn på det är formell och petig. Det kan också finnas några som tycker att det är onödigt att strö salt i såren. Men granskningen är nödvändig. Det Anna Greta Leijon har gjort är allvarligt. Men den nonchalans och ytlighet som hon och Ingvar Carlsson visat inför kritiken är kanske ännu allvarligare. Med stigande förvåning och växande obehag lyssnade jag i förrgår på Ingvar Carlssons förklaringar. Genom att vifta bort den välgrundade kritiken mot att hans justitieminister — som Hans Göran Franck uttryckte det — ”handlat utanför de regler som gäller enligt lag och grundlag” visar han en bristande respekt för värden som jag i min enfald trodde delades av oss alla. På en punkt har jag stor förståelse för Ingvar Carlssons situation. Jag vet av personlig erfarenhet att det känns oerhört tungt, ja smärtsamt, när en nära vän och värdefull medarbetare i partitoppen gjort sådana misstag att hon eller han måste lämna sin post. Men om vi skall kunna upprätthålla respekten för de lagar som stiftas i denna kammare, finns det ibland inget annat alternativ. Fru talman! Anna-Greta Leijon är säkert värd uppskattning av många skäl, men inte för det hon har gjort i denna affär. När statsministern efter den allvarliga kritik som framförts fortsätter att hylla Anna-Greta Leijon som rättssamhällets främste försvarare och skylla det som inträffat på oppositionen, känns det som om man förflyttats till en Orwellsk värld, där fel har blivit rätt och rätt har blivit fel. Ingvar Carlssons uppträdande i detta ärende upplever jag både som en personlig besvikelse och som ett hot mot rättssamhället. Det är därför nödvändigt att gå till botten med den här historien. Trots allt har jag ännu inte gett upp hoppet om att Ingvar Carlsson skall komma till insikt om kritikens verkliga innebörd och på det sättet kunna medverka till att rensa den luft som plötsligt känns litet kvav att andas.

Fru talman! Mordet på Olof Palme har kastat långa skuggor över Sverige. Det har präglat stämningen i landet, påverkat människors sinnen. Det ouppklarade brottet har ställt krav på sammanhållning, att inte ge ökat utrymme åt misstänksamhet och misstro. För centerpartiet har det varit självklart att efter förmåga medverka till att spaningsarbetet kan genomföras effektivt, utan störningar utifrån eller inifrån. Vi gav vårt stöd till statsministerns ansträngningar att få ordning på Palmeutredningen, när arbetet allvarligt stördes av motsättningarna mellan dåvarande spaningsledare och åklagarsidan. Vi kritiserades då för att ägna oss åt ”samlingsregerande”. Vi markerade då liksom nu, hur viktigt det är att vi politiker inte lägger oss i polisens och åklagarnas uppgifter. Däremot måste vi naturligtvis medverka till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att de svåra arbetsuppgifterna skall kunna genomföras. Det var viktigt att lära av erfarenheterna, rätta till misstagen. Därför tillsattes en juristkommission och dessutom Edenmankommissionen med betrodda lekmän. Vi har den senaste veckan fått uppleva händelser som vi inte trott vara möjliga i vårt land. Socialdemokraterna, som i den politiska debatten vill framställa sig som det enda regeringsdugliga partiet, har åter fått vidkännas en allvarlig ”affär”. Landets justitieminister, den tredje i ordningen sedan 1982, har fått avgå efter att ha ägnat sig åt uppgifter som inte är förenliga med justitieministerns ansvar för ett rättssamhälle. En särskild grupp, närstående socialdemokratin, har uppenbarligen av justitieministern bedömts mera lämplig för vissa utredande uppgifter än polisen själv. Lokaler har anskaffats, verksamheten har finansierats med ett privat bidrag från en finansman, och en av de inblandade i gruppens verksamhet grips av tullen i Helsingborg misstänkt för försök att smuggla olaglig avlyssningsutrustning till Sverige. Det har varit självklart för oss att försöka hålla Palmeutredningen utanför partipolitiken. Lika självklart — så självklart att det inte borde behöva nämnas — är att allt som sker även i detta sammanhang måste ske under lagarna. Det allvarligaste i ett större sammanhang är att denna regering som ingen annan tidigare har misslyckats med uppgiften att med auktoritet hävda rättsstaten och slå vakt om människornas förtroende för rättssamhället. De tre skiftena på justitieministerposten markerar i själva verket ett alldeles unikt misslyckande, som man ingalunda kan vältra över på de avgångna. Konsekvenserna blir också långtgående. Tyvärr går det inte längre att bestrida att förtroendet för rättsmaskineriet ute bland människorna håller på att bli anfrätt på allvar. En rad affärer m.m. har medverkat till detta, och jag påstår inte att regeringen bär ansvaret för allt. Men regeringen har helt misslyckats med uppgiften att återställa förtroendet och auktoriteten för rättsmaskineriet. Här ligger enligt min bedömning en utomordentligt viktig framtidsuppgift. I en rättsstat kan aldrig accepteras en inställning att ”ändamålet helgar medlen”. När så sker, måste detta stävjas och beivras. Det gäller regeringsledamöter, det gäller andra. När det bekräftas att regler har överträtts, har rättsväsendet sin givna uppgift. När det gäller den politiska nivån har riksdagen — och dess konstitutionsutskott — ett självklart granskningsansvar. Det ansvaret gäller inte minst i förhållande till medborgarna. Det ansvaret gäller oavsett partipolitisk tillhörighet. Det borde vara än mer angeläget för ett regeringsparti att se till att granskningen kommer till stånd. Därför är konstitutionsutskottets majoritetsbeslut obegripligt och upprörande. Det är verkligen att göra en allvarlig fråga till en partipolitisk stridsfråga. Det tvingar helt enkelt oppositionspartierna att redovisa sin kritik och sin syn inför folket i val utan tillgång till all information. Fru talman! Till tidigare omdömeslöshet fogas nu ansvarslöshet mot vårt samhälles grundläggande regler, mot vår författning. ”Okonventionella metoder” utanför lagarna kan aldrig accepteras i en rättsstat. Inte heller kan accepteras att sanningen avsiktligt undanhålls väljarna i val. Det finns mot denna bakgrund anledning att i dagens debatt ställa följande frågor till statsminister Ingvar Carlsson: Varför finns inte längre viljan att granska, att få fram sanningen, att sätta gränser, att värna lagar och författning? Den viljan fanns ju när juristoch Edenmankommissionerna tillsattes. Varför inte nu? Finns det en socialdemokratin närstående grupp med polisiär inriktning? Finns det fler projekt, vid sidan av den nu avslöjade gruppen, som har ”okonventionell” verksamhet på programmet, med ”okonventionell inriktning” och ”okonventionell finansiering”? Vi har förmånen att leva och verka i en demokrati. Då är en huvuduppgift att värna och stärka vårt demokratiska styrelseskick, att hävda rättssäkerhet och likabehandling under lagarna. Det handlar om samhällets grundval. Vi har som politiska partier en skyldighet att se till att kraven inför framtiden kommer fram så att inte revision och granskning tar över redovisningen av de politiska handlingslinjerna och alternativen. Ingen kan vara oberörd av miljöhoten, tillsammans med fredsfrågan avgör miljön vår framtid. Miljön kräver att vi tar ansvar för framtiden. Miljön berör allt, miljön är helheten. Därför måste miljökraven genomsyra allt samhällsarbete. Därför kräver miljön både nationellt och internationellt samarbete. Därför ställer miljön krav på energipolitiken, på industripolitiken, jordbruksoch trafikpolitiken. Miljön och dess värdering måste bli en integrerad del av ekonomin. När vi skadar miljön får alltid någon betala, frågan är bara när och vem. Därför måste vi sätta pris på miljön, miljöavgifter behövs som ett komplement till satta tillståndsgränser. Utsläpp som skadar naturen måste stoppas. Förändringar som värnar miljön måste stimuleras så att vi använder bästa möjliga teknik och så långt som möjligt förebygger skador. Mål måste ställas efter vad naturen tål, vi måste ständigt pressa oss själva till att ta ansvar också för kommande generationer. Det måste bli slut på att se miljökrav som hinder och restriktioner. De är i stället förutsättningar för en uthållig utveckling. God miljö är också en avgörande förutsättning för ekonomisk utveckling. Miljön kräver handling. Östersjöns och Västerhavets sälar kan inte överleva genom nya utredningar. Västerhavet kan inte räddas utan internationell handling och samverkan. Därför krävs en Nordsjökommission med en förpliktande överenskommelse med klart angivna mål och medel, t.ex. krav på miljöavgifter på alla utsläpp från alla kuststater, från stater som genom floder berör Västerhavet. Det krävs förnyelse av de nordiska staternas miljöplaner, och inte förhalning som det hittills varit, samt gemensamt handlande inom den nordiska länderkretsen. Det är djupt beklagligt att socialdemokraterna under den gångna valperioden, bekräftat genom miljöpropositionen och ställningstagandena i anslutning till denna, etablerat sig som återhållande kraft i miljöpolitiken. Såväl verkligheten som den politiska utvecklingen har rusat ifrån er. Ni har vaknat sent. Ni missade t.o.m. sista vagnen i tåget, men miljön väntar inte. Vi har just nu en stark högkonjunktur. Arbetslösheten är glädjande låg. Den internationella konjunkturutvecklingen, de låga oljepriserna m.fl. internationella faktorer gynnar den svenska ekonomin. Många svenska företag bedriver en mycket framgångsrik verksamhet. Det är inte bara internationell dragkraft som ger Sveriges ekonomi styrka. Många företag har förnyat sin verksamhet och inriktning på ett imponerande sätt under de senaste tio åren. Men totalt finns ändå problem. Den svenska industrin har inte kunnat öka sin produktionsförmåga lika snabbt som exempelvis Japan och många andra industriländer. Det beror på för låga tidigare investeringar. Vi har en akut brist på bostäder, främst ungdomsbostäder, i landet. Det beror på ett alltför lågt bostadsbyggande under 1980-talet och dessutom på de regionala obalanserna, som inneburit koncentration till de områden i landet där bostadsköerna redan är längst. Om 1982 års nivå i bostadsbyggandet upprätthållits under hela tiden fram till nu skulle vi haft ca 60 000 fler lägenheter än vi har just nu. Den socialdemokratiska regeringen får ta på sig ansvaret för den akuta bostadsbrist som nu råder i stora delar av landet och som är särskilt allvarlig i de överhettade storstäderna. Där drabbas ungdomar och inflyttade i första hand, en direkt följd av den regionala obalansen. Dessutom pågår ständigt en bortsanering av smålägenheter och även kontorisering, som tar hand om resurser för byggande. När industrins produktionskapacitet inte kan öka tillräckligt snabbt stiger priserna. Priserna stiger också på grund av att regeringen inte kunde bädda för en lugn avtalsrörelse. Det kunde ha skett genom införande av differentierad moms med sänkt skatt på maten. Sveriges inflationstakt stiger nu oroväckande snabbt i förhållande till världen i övrigt. Av industriländerna är det i stort sett endast Australien och Norge som har en snabbare inflationstakt. Den här utvecklingen beror till stor del på att penningpolitiken fått bära en alltför stor del av ansvaret i den ekonomiska politiken i landet under lång tid. Räntorna har tvingats upp på en alltför hög nivå. Den tredje vägens ekonomiska politik har också inneburit kraftig koncentration av makt och inflytande och förmögenheter i näringslivet. I dag publiceras i Paris OECD:s vårrapport Economic Outlook. OECD lyfter fram en allvarlig bild av Sverige. 2. Sjunkande hushållssparande — hög privat konsumtion 3. Fortsatt negativ externbalans, stigande import 4. Kraftig inflationsökning och ökat skattetryck 5. Det stora gapet mellan den internationella och den svenska räntenivån gör att sparkvoten förblir låg 6. Våra löner ökar snabbare än i konkurrentländerna — vår konkurrenskraft minskar Endast vår arbetsmarknad ges av naturliga skäl ett positivt omnämnande. Det är alltså inte så att utlandet bara talar väl om svensk ekonomi, något som finansministern påstod här tidigare i dag. Den s.k. klippekonomin har skapats i ett läge där många företag värderat avkastningen på korta affärer och snabba ”klipp” högre än avkastningen på investerat kapital. I många företag har likviditetsplaceringen blivit viktigare än investeringsplaneringen. Det är därför vi föreslagit indragning från överlikvida storföretag. Det behövs nu en stramare finanspolitik, en ökad stimulans till nyföretagande, ökat sparande och en ekonomisk politik som ger grund för ökade produktiva investeringar. Det behövs också en klarare regionalpolitisk målsättning i den ekonomiska politiken. Hela Sverige skall ha chansen att leva och utvecklas! Det förutsätter förbättrade utbildningsmöjligheter inte minst på högskoleområdet med ökad tillgång till forskning vid de mindre högskolorna. Det har vi också föreslagit i ett trepartiförslag till avveckling till löntagarfonderna, som vi är överens om. Det förutsätter också satsningar i kommunikationssystemet med en upprustning av järnvägar, länsvägar och datanät. Vi har genom förslag att sälja en del statliga företag visat på en väg att finansiera nödvändiga investeringar utan att höja skatterna. De mindre och medelstora företagen möjliggör sysselsättning och utveckling i hela landet, också i mindre orter. Centern kräver därför gynnsammare skatteregler och sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagen. Vi inleder med ett konkret första steg med sänkning av arbetsgivaravgifterna med 10 000 kr. för egenföretag och 25 000 kr. för småföretag. Kostnaden bärs av de större företagen. Därutöver måste särskilt nyföretagandet gynnas. Centern vill bl.a. inrätta investeringskonton för långsiktigt personligt sparande som syftar till nyföretagande. Centerpartiet föreslår sänkt moms på maten i ett system med differentierad mervärdeskatt, där kapitalvaror eller sällanköpsvaror har en högre momssats. Naturligtvis har det ett samband med riksdagsmajoritetens beslut att fördyra maten genom avveckling av livsmedelssubventionerna till konsumenterna. Vårt huvudförslag är att halvera momsen på maten till ungefär den nivå där byggmomsen nu ligger, dvs. 12,85 9 i stället för 23,46 26. Om man vill finansiera en omläggning helt inom nuvarande momssystem så skulle det förutsätta en höjd moms på kapitalvaror med ca 5 procentenheter. Den pågående momsutredningen har som bekant i uppgift att se över momssystemets övriga delar, varför detaljerna inte bör låsas nu. Vi har dock pekat på att det inte är några ekonomiska problem att sänka momsen på maten. Man kan finansiera en omläggning inom momssystemet. Höjs momsen på kapitalvaror så minskar köpen av kapitalvaror något. De är till betydande del importvaror, varför effekten på bytesbalansen blir positiv. Momsen kan bli ett viktigt stabiliseringspolitiskt instrument, men den är ur rättvisesynpunkt omöjlig att använda såsom systemet är utformat i dag med världens högsta matskatt. Samtidigt är en momssänkning på vardagsmaten en av de viktigaste fördelningspolitiska åtgärder vi kan genomföra i landet. Den fördelningspolitiska effekten har dokumenterats enligt uppgifter från momsskatteutredningen. Det finns ett starkt gensvar hos allmänheten för denna fördelningspolitiskt motiverade reform. Det finns ett starkt stöd i de fackliga organisationerna för förslaget, och flertalet EG-länder har redan differentierad moms. Från en del krafter som saknar förståelse för fördelningspolitik möts förslaget av motstånd. De som inte insett att växande ekonomiska klyftor är ett hot mot sammanhållningen i ett samhälle kallar förslaget för populism, ett försök att fiska efter popularitet. Jag har svårt att förstå denna kritik. Det tycks nu, trots allt som sagts, finnas en viss begynnande insikt om värdet av sänkt matskatt också inom socialdemokratin. Vi ser det som en framgång om utredningen om indirekta skatter nu får de tilläggsdirektiv som aviserats. Låt mig slå fast att en kommande skattereform måste ha en rättvis fördelningspolitisk profil för att kunna accepteras i breda lager. Det betyder att alla skall få del av skattesänkningar på inkomster av arbete. I vårt alternativ föreslås i stället höjda skatter på energi och råvaror. Det handlar om uran, olja och kol, om avgifter på s.k. miljöutsläpp, även om detta inte är inkomstkällor på lång sikt, men de är direkt kopplade till sänkt skatt på arbete och måste så vara, bl.a. av konkurrensskäl. Marginalskattesänkningar kaniinte ses isolerade från skatterna i övrigt. Det skulle bara medföra att de som tjänar mest får skattelättnader som betalas av dem som har låga eller vanliga inkomster. Det är därför vi ser det nära sambandet med kommunal skatteutjämning mellan fattiga och rika kommuner, där skillnaden i skatteuttag i dag som mest är 7 kr. per beskattningsbar hundralapp. Genomsnittligt är utdebiteringen 30:56 per ”hundrakrona”. Det är ju detta som gör våra marginalskatter så höga, när ovanpå de kommunala skatterna läggs en statlig inkomstskatteskala. Då kan man naturligtvis inte bortse från skillnaderna i denna bastanta bottenkloss i skatteskalan. Man kan inte heller bortse från mervärdeskattens fördelningspolitiska effekter. Därför behövs en differentiering med sänkt skatt på maten just som ett inslag i en skattereform. Observera att det i båda fallen handlar om omfördelning. Finansministerns utfall tidigare i dag om att vi skulle åstadkomma en svagare finanspolitik den vägen är grundlöst. Det måste bero på att Kjell-Olof Feldt är utomordentligt litet intresserad av omfördelning och fördelningspolitik för att skapa rättvisa. Därför kan han tänka sig att t.o.m. ge sig på sänkning av grundavdraget för att sänka skatten för dem som tjänar mest. Det är emellertid att ge sig på folk med låga inkomster, deltidsarbetande, ofta kvinnor, feriearbetande ungdomar etc. För centerpartiet är solidaritet inte bara ett vackert ord, för oss är det ett förpliktande ord! Därför kan vi inte heller tänka oss att höja momsen generellt för att finansiera skattesänkningar för höginkomsttagare. Barnomsorgen kommer att bli en av de viktigaste frågorna i årets val. Här går de tre icke-socialistiska partierna fram med ett gemensamt förslag. Vårt förslag till vårdnadsbidrag med 15 000 kr. per år för alla barn mellan 1 och 7 år kombinerar valfrihet med rättvisa. Det gäller både mellan olika delar av Sverige och mellan olika familjer med olika förutsättningar. Socialdemokraterna har inte något alternativ. De fortsätter envist att hävda att det enbart behövs en utbyggd kommunal barnomsorg. Visst måste vi bygga bort köerna till barnomsorgen. Men det räcker inte. Vi måste ge rättvisa till alla dem som av olika skäl inte kan eller vill ha kommunal barnomsorg. Dagens system för barnomsorg är stelt och svårhanterligt. Barnomsorgen är till för att ge barnen en bra start i livet. Socialdemokraternas avvisande av vårdnadsbidraget tyder på att de inte tänker på alla barn, samtidigt som socialdemokraterna i övrigt begränsar föräldrarnas valmöjligheter. Tillsammans med centerns förslag till sänkt skatt på maten ger vårdnadsbidraget en radikal förbättring av barnfamiljernas ekonomiska situation. Förra hösten höll socialdemokraterna partikongress. Vi kunde alla ta del av statsministerns ord till ombuden. I den svenska skolan skall eleverna ha egna böcker. De skall ha god och nyttig mat. Lokalerna skall vara trevliga, hette det i talet till partikongressen. I talet till riksdagen den 21 oktober sade statsministern, att ”eftersom det går bättre för Sverige, kan vi nu åter fundera på vad vi offensivt vill satsa på”. Under hela den innevarande riksdagsperioden har vi från centerns sida hävdat att skolan skall undantas från besparingar. Vi ser skolan som den viktigaste framtidsinvesteringen och prioriterar därför insatser för en förbättrad utbildning. Skolan borde, enligt vår mening, fått förfoga över 760 milj.kr. mer än vad regeringen och vpk tillät under innevarande budgetår. För nästkommande år har vi föreslagit drygt 640 miljoner mer än vad regering och riksdag nu beslutat om. Nu blir det tyvärr fortsatta neddragningar. Det är detta som utgör skillnaden mellan ord och handling på skolområdet. När vi från centerns sida säger: max. 25 elever i klassen i grundskolan, fler egna läroböcker, upprustning av skolorna, skolmåltider med kvalitet samt förbättrad lärarutbildning, då är vi också beredda att anvisa resurser för det. Visst kan effektiviseringar och förbättringar göras i kommunerna. Visst kan ökat självstyre frigöra resurser, men menar man allvar, så krävs det även nya resurser. Jag beklagar djupt att inte fler kommit till denna insikt. Antalet elever som fått se gymnasieskolans dörrar stängas framför sina ögon har ökat. Förra läsåret var det 3 700 stycken 16-17-åringar, och innevarande läsår har siffran ökat till 7 000. Inför nästa läsår visar de preliminära intagningarna att 11 000 saknar plats. Det som vi har i dag är ingen gymnasieskola där alla får plats. Från centerns sida vill vi öka antalet intagningsplatser. Detta är viktigt, inte minst för att ge eleverna större möjlighet att komma in på sina förstahandsval. Under 1987 utlovades en proposition med satsning på de yrkesförberedande linjerna. De skulle äntligen reformeras och bli treåriga. Resultatet vet vi i dag. Det blev en vanttumme. De egna läroböckerna då? Här har återigen riksdagens majoritet röstat nej till centerns förslag på ett statligt stimulansbidrag till kommunera för läromedelsinköp. Bättre tillgång till läroböcker skulle behandlas i en skolproposition som utlovades i finansplanen. Den skulle komma under våren, men ingen skolproposition har kommit. Detta är ännu ett område där regeringen verkar ha svårt att få fram några förslag. Under vårriksdagen har sjukvårdens situation blixtbelysts när Radiumhemmet i Stockholm visade vad resursbristen ledde till. Här försökte statsministern gå till offensiv och skyllde på Stockholms läns landsting. När allt fler landsting visade hur resursbrist, personalkris och den statliga NUU-nämnden lade krokben för sjukvården tystnade statsministern. Fi nansministern talade om att vårdsektorn skulle hålla sig inom ramar på 1 96. Statsministern sade inte emot. Till detta lades ett lönetak. Det var regeringens ursprungliga medicin mot vårdkrisen. Från centerns sida har vi under lång tid betonat att sjukvården måste ges en ökad andel av våra samlade resurser. Vi måste genomföra fler operationer för att få bort köerna, ge våra äldre en trygg och bra vård och ge alla rätt att träffa doktorn oavsett var i landet man bor. Då behövs också organisatorisk förnyelse, ökad decentralisering och ett större inflytande för personalen. Det krävs en satsning på personalen, en långsiktig satsning. Det avtal som nu träffats för vårdpersonalen är bra, men det räcker inte. Vi måste långsiktigt uppvärdera vårdyrket. Vi måste satsa på utbildning, fortbildning och stimulanser för vår personal i vården. Den gör ett bra jobb. Vi måste också se över arbetstider och minska helgarbetet. Vi har dessutom anvisat hälsobefrämjande insatser som miljöavgifter, tobaksoch alkoholskatt som möjlig finansiering. När pensionärerna för sex år sedan fick ett löfte, som återupprepades i förra valrörelsen, om återställning av pensionernas värde vet vi hur det gick. Nu har man skjutit fram återställningen av pensionerna till nästa mandatperiod — till den 1 januari 1989. Regeringen gör sig med andra ord ingen brådska att infria vallöftena. Dessutom har man mot centerns aktiva motstånd beslutat ta bort friåret i sjukvården för alla pensionärer fr.o.m. nästa år. Det tas på det sättet nästan en miljard från pensionärerna i ökade vårdavgifter varje år. Fru talman! Centern värnar om rättssamhället. Det är därför vi fäster så stor vikt vid att konstitutionsutskottet omedelbart kan starta sin granskning av den affär som lett fram till justitieministerns avgång. Som jag framhållit tidigare finns många frågor som måste besvaras. Hela samhället vinner på att de kan besvaras, kan besvaras så sanningsenligt som det över huvud taget är möjligt. För detta krävs en granskning också i konstitutionsutskottet. Även i övrigt måste rättssamhället värnas. Det gäller kampen mot våldet och brottsligheten. Det gäller stödet till brottsoffren, det gäller den enskildes rätt gentemot mäktiga ekonomiska intressen — inte minst på miljöområdet — liksom den enskildes rätt emot samhället när konflikter uppstår. Detta gör man bäst i ett decentraliserat samhälle där de många människorna kan påverka sin situation, delta aktivt i kulturlivet och där hela landet utvecklas. Det kan man inte göra i ett centraliserat samhälle som styrs av inflytelserika kretsar eller några få ekonomiska maktsfärer. Det är också i ett decentraliserat samhälle som man varaktigt kan förbättra miljön och leva i överensstämmelse med de gränser som naturen själv sätter.